Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp fyra delar av näringsutskottets betänkande. Det gäller avsnittet om olja — motionen om asfaltåtervinning — men även reservationerna 33, 34 och 35. Motionen om asfaltåtervinning tar upp de besparingar, både på oljedelen och totalt, som det skulle innebära om återvinningstekniken tillämpades mer allmänt. Det tar också upp miljövinsterna. Dessa ligger framför allt i en minskad oljeanvändning, lägre grusuttag och mindre föroreningsrisker, om asfalten återanvänds än om den dumpas. De ekonomiska besparingarna genom asfaltåtervinning ter sig mycket stora. Byggindustrin, en branschtidning, skrev den 10 september 1982 i anslutning till ett försök med återvinning av asfalt: ”Genom att ha tillgång till det flyttbara återvinningsverket och använda gammal asfalt räknar Siab med att sänka kostnaderna för asfalten med 20-30 proc. Under den närmaste femårsperioden ska enligt beräkningar 40 miljoner ton asfaltmassa spridas på våra vägar, varav 2,5 miljoner ton är bindemedel. Om delar av detta återvinns rör det sig om åtskilliga hundratals miljoner kr. i minskad oljeimport.” Det finns alltså starka skäl för kommunerna, landstingen, staten och näringslivet att se till att denna teknik kommer att användas mer allmänt. Vid återanvändning behövs en mindre tillsats av bindemedel och stenmaterial. Med utgångspunkt i de erfarenheter som finns skulle den totala samhällsekonomiska besparingen per år vid en 20-procentig återanvändning uppgå till 124 milj.kr., varav 84 milj.kr. skulle avse olja och 40 milj.kr. stenmaterial. Den totala asfaltproduktionen i Sverige utgör i dag ca 7 miljoner ton. Oljedelen av asfalten är 4-6 20. Den totala oljeanvändningen i asfaltproduktionen ligger på ca 280 000 ton vid en oljeinblandning på 4 96. Ett realistiskt delmål är att i första hand komma fram till en återvinning på 20 96. Med ett oljepris på 1 500 kr. per ton skulle man därmed spara 84 milj.kr. per år. Oljebesparingen till följd av minskade transporter och av att slippa krossning har inte beräknats. Utskottet skriver positivt om motionen men avstyrker den i avvaktan på en utvärdering. Jag låter mig nöja med detta och återkommer i frågan, om det erfordras för att driva den till en godtagbar lösning. Reservationen 33 tar upp frågan om att utvidga stödet till torveldade fastbränsleanläggningar att gälla även när dessa helt eller delvis eldas med skogsbränslen, andra biobränslen och sopor. Reservanterna ansluter sig till synpunkter som framförts i motionerna 1982 83:1108. Utskottet avstyrker dessa motioner. Några uttömmande kommentarer eller mera djupgående analyser varför de avstyrks innehåller inte betänkandet. Om orsakerna till oviljan att ge stöd till dessa mångbränsleeldade anläggningar kan man bara spekulera. Kan det finnas någon som tror att skogsbränslena och deras användning kan bli en konkurrent till massaindustrin? I Norrbotten har främst ASSI introducerat en träddelsteknik i skogsbruket. Metoden har framför allt kommit till användning vid klenvirkesgallringar. Systemet bygger på att träden fälls och att de delar av träden som inte är sågtimmer uttransporteras okvistade. Transporterna i ASSI-fallet har gått direkt till fabrik. Där buntkvistas de intransporterade träddelarna. Delar som är användbara till massa avskiljs och går till massaframställning. Övriga delar går till ASSI:s kraftvärmeverk. Metoden har klart visat att det går att öka massauttaget och ändå få fram ökade skogsbränslemängder. Det borde ha funnits goda skäl för en grundlig genomlysning av hur det förhåller sig med sambandet skogsavverkning-skogsbränsle, och även för att söka inse att skogsbränsletillvaratagandet också ekonomiskt kan stödja Övrigt skogsbruk och bidra till lönsamhet. Jag vill ansluta mig till yrkandet om bifall till reservation 33. Reservation 34 tar upp frågan om regionala bränslebolag. Det är viktigt att det kan skapas former för att föra ut bränslet i de fastbränsleeldade anläggningarna från spekulationsmarknaden. En samhällelig kontroll och styrning vore ett viktigt instrument för lämpliga avvägningar mellan att såga, koka och bränna. Det skulle också kunna ge en skjuts åt tanken på inlandsbaserade virkesterminaler. Jag yrkar bifall till reservation 34. Reservation 35 behandlar en motion om energiskogsodling i Norrbotten. Motionen har utgått från en undersökning som nämnden för energiproduktionsforskning utfört. Rapporten har titeln Mark för energiskog. Utskottet anser inte att riksdagen skall göra något uttalande om lämplig plats för energiskog. Något sådant uttalande har aldrig begärts i motionen. Yrkandet i motionen var en direkt beställning av åtgärder och förslag till satsning på odling av energiskog i Kalix-Haparanda-området. Jag yrkar bifall till reservation 35.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 33 om energipolitik behandlas ett antal motioner, av vilka jag vill fästa uppmärksamheten på motion 1982/83:499 av Rune Torwald och mig, där vi påtalar lämpligheten av att bygga ett kombinerat vindoch vågkraftverk utanför Gotlands kust. Frågan har varit väckt tidigare här i riksdagen, och man hänvisade då till att de ekonomiska ramarna inte gav utrymme för några praktiska försök utan endast för inledande studier, och motionerna avslogs därmed. Detta var för två år sedan. När vi nu på nytt aktualiserar detta ärende är det bl.a. mot bakgrund av de beslut som har fattats här i riksdagen då det gäller vårt lands energiförsörjning. Kärnkraften skall vara avvecklad senast år 2010, och utbyggnaden av den kvarvarande vattenkraften har begränsats. Under 1980-talet kommer det att finnas god tillgång på elenergi, men därefter behöver ny kapacitet tillföras. Huvudalternativet är då koleldade kraftverk, vilka beräknas ge betydligt dyrare elström jämfört med dagens vattenoch kärnkraftverk. Därför är det viktigt att energialternativen ges möjlighet att under 1980-talet få utvecklas till användbara, färdiga energikällor att sätta in i produktionen. Därför är det också viktigt att riksdagen inte drar ner på anslagen till energiforskning och energiutveckling. Under åren sen sedan 1976 har vågenergiforskning bedrivits vid Chalmers Tekniska Högskola och Svenska Varv. Man har under denna tid samlat en mängd kunskaper och erfarenheter lika väl som man gjort ingående problemstudier. Den kompetensen är fortfarande väl samlad men riskerar vid minskande satsning att skingras. Gotlands kommun och länsstyrelse har länge varit intresserade av att Gotland skall bli ett centrum för försök med vågenergi och har också låtit utreda förutsättningarna för upprättande av en försöksstation i anslutning till ön. Man är också beredd att samarbeta i en eventuell bolagsbildning. Gotland har många fördelar framför andra platser i Sverige. Det är isfritt på vintrarna, tidvattnet utgör inga problem runt ön och storleken på vågorna lämpar sig bra. För Svenska Varv skulle en satsning på vågenergi innebära en chans att komma ut på den internationella marknaden. I mindre skala har företaget redan på västkusten provat uppfinningar för vågenergi. Men man vill nu pröva ett prototypkraftverk i full skala i storleken I MW utanför Gotlandskusten. I ett yttrande från länsstyrelsen till industridepartementet över redovisningen av Svensk havsresursverksamhet 1982 framhålls att en framtida lokalisering av vindkraftverk till havs har största intresse för Gotlands del. Man betonar angelägenheten av att som ett första steg snarast få till stånd den mätstation som delvis är en förutsättnng för utvecklandet av en prototyp till vågkraftverk. Detta måste anses som nödvändigt, dels som grund för en vidareutveckling av svensk teknik inom vågkraftområdet och dels i ett senare skede som ett bidrag till Sveriges energiförsörjning. Som representant för ett län där mycket låg andel av befolkningen sysselsätts i industrin, ca 16 26, vill jag gärna också lägga sysselsättningsaspekter på en sådan här verksamhet. Det förhållandet att byggande och drift av den här typen av anläggningar naturligtvis kräver arbetsinsatser, betyder ju också att det skulle bli ett välbehövligt tillskott av bestående arbetstillfällen för den gotländska arbetsmarknaden. Jag tror att det egentligen börjar bli ganska bråttom med detta arbete. Och det skulle vara motiverat av både industripolitiska och energipolitiska skäl att satsa resurser på det här området. Det är också viktigt för teknikutvecklingen inom landet, och här skulle man kanske kunna få den alternativa produktion som exempelvis varvsindustrin så starkt efterlyser. Det finns fortfarande en jungfrulig internationell marknad som kan bedömas ha en mycket god potential. Herr talman! Med det anförda vill jag alltså först beklaga att utskottet inte velat hjälpa till att föra frågan framåt. Sedan vill jag fästa regeringens uppmärksamhet på de framtidsperspektiv som ligger inom detta område. Jag vill också uttala förhoppningen att regeringens samordningsminister tar ett speciellt ansvar för att ta till vara och just samordna de intressen, de resurser och den kunskap som här utvecklats med hjälp av ett antal statliga miljoner. Därför krävs fortsatta ekonomiska resurser, och där menar jag att regeringen måste göra en långsiktig samhällsekonomisk bedömning och prioritera därefter. Herr talman! Jag har inget yrkande i dag, men det kommer förmodligen att finnas anledning att återkomma i ärendet.

Herr talman! Tidigare i dagens debatt berörde Olof Johansson frågan om ett energiföretag i Norrbotten. Jag delar av naturliga skäl helt och fullt de synpunkter han framförde. Eftersom det är jag som är motionär i frågan vill jag ändå göra några ytterligare kommentarer. Norrbotten är som bekant den region i landet som har de största naturtillgångarna, och en viktig del av dem utgörs av energitillgångar —t.ex. vattenkraft och torv. Dessvärre har vinsterna från dessa tillgångar endast till en mycket liten del tillfallit länet. På vattenkraftens område har Lule älv tillfört Vattenfall utomordenligt stora vinster, som i betydande utsträckning använts dels till investeringar i andra regioner och energislag, dels gått direkt till statskassan. Enbart Lule älv svarar i dag för en fjärdedel av landets utbyggda vattenkraft. Bruttointäkterna av denna vattenkraft uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Dessvärre går dessa intäkter från länets vattenkraft inte till det egna länet för att stärka näringslivet och trygga sysselsättningen. De strömmar ut till andra regioner. För de flesta kraftföretag i landet gäller att de ägs av kommuner och industrier inom berörda regioner. De vinster som dessa kraftföretag lämnar har där kunnat användas för att utveckla näringslivet och trygga människornas sysselsättning. Där kraftverksrörelser kombinerats med industriföretag har det ofta gett stabilitet och styrka åt företagen och regionen. De många tunga och energikrävande industrier i statens ägo som finns i Norrbotten skulle med stor säkerhet aldrig ha varit så hårt drabbade av tillfälliga kriser om dessa själva ägt kraftproducerande företag. För att stärka näringslivet i Norrbotten finns det enligt mitt och centerns sätt att se all anledning att bilda ett norrbottniskt energibolag, ett Norrbottens energiföretag, som föreslås i motion 488 och centerreservationen. Jag har noterat att socialdemokraterna själva så smått börjat inse värdet av att låta Norrbotten få del av vinsterna från vattenkraften, men, herr talman, då gäller det först efter en utbyggnad av Kalix älv. Jag ställer då frågan: Varför först efter utbyggnaden av en ny älv? Jag tycker det förslaget är både ologiskt och cyniskt i flera avseenden. Varför måste man våldföra sig på en av de få outbyggda älvarna för att få till stånd ett regionalt energibolag? Varför inte börja med den vattenkraft som redan är utbyggd och som alstrar betydande miljarder i intäkter? Dessutom är det ju så, att om de delvis diffusa socialdemokratiska förslagen skulle genomföras skulle ändå inte länet få del av några vinster förrän någon gång under nästa sekel. Men det är nu som länet behöver resurser för utveckling. Därför är jag besviken på socialdemokraternas inställning till vårt förslag om att nu låta utreda förutsättningarna för ett norrbottniskt energiföretag. Och besvikelsen blir ännu större om inte ens socialdemokraterna på Norrbottensbänken ställer upp på kravet. Jag tror det vore värdefullt för Norrbotten om vi slöt leden och gemensamt arbetade för att länet i större utsträckning skall få del av de resurser vi själva alstrar. Herr talman! Jag yrkar, liksom Olof Johansson, bifall till reservation 24.

Herr talman! För att garantera människor en viss lägsta standard finns bestämmelserna om existensminimum. Existensminimum baseras på basbeloppet och är alltså indexreglerat. Detta s.k. normalbelopp skall täcka alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnaden, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppet. Den som inte har haft högre inkomst än som motsvaras av existensminimumbeloppet får sedan vid inkomsttaxeringen ett så stort extra avdrag att någon skatt inte skall uppkomma. Denna möjlighet till nedsättning finns redan i preliminärskatteledet. Det finns en rad villkor som måste uppfyllas för att reglerna om existensminimum skall gälla. Nedsättningen i skatteförmåga måste sålunda bero på minskad arbetsförmåga, långvarig oförvållad arbetslöshet eller stor försörjningsbörda. Det sista innebär normalt att man måste försörja minst tre barn eller, om vederbörande är ensamstående, i allmänhet två barn. Enligt vår uppfattning finns det en del regler för beräkningen av existensminimum som missgynnar grupper som det är angeläget att skydda. Det är särskilt tre grupper jag har i tankarna. Den första gäller familjer som bor i eget småhus. I allmänhet förvägras en sådan familj existensminimumavdrag om det egna hemmet vid 1981 års fastighetstaxering åsatts 10 standardpoäng eller mer. Detta är en uppenbar orättvisa mot barnfamiljer, eftersom ett hus med 10 standardpoäng är så pass dåligt utrustat att det definitivt inte är lämpligt som bostad för en barnfamilj. Som exempel kan nämnas att om småhuset i fråga har badrum eller tvättmaskin, så blir det mer än 10 poäng. Som ytterligare lök på laxen tas det inte hänsyn till om huset i fråga är intecknat upp över skorstenen. Det förefaller nästan som om reglerna för existensminimum har skrivits enbart för hyresgäster. En annan grupp som kommit i kläm är de familjer där blott den ena maken förvärvsarbetar. I riksskatteverkets föreskrifter och anvisningar heter det i punkt 3.3.1: ”Nedsatt arbetsförmåga eller stor försörjningsbörda bör inte heller anses föreligga om bara en av makarna i en familj förvärvsarbetar, trots att det inte finns något hinder för den andra maken att också förvärvsarbeta. Hinder kan vara t.ex. att det finns minderåriga barn som behöver tillsyn och annan barnpassning inte kan ordnas. Ett annat hinder kan vara att det inte går att få lämpligt förvärvsarbete.” Denna bestämmelse måste betraktas som synnerligen anmärkningsvärd. I realiteten innebär det att endast den familj med hemarbetande make och flera barn som kan visa att man sökt men inte fått förvärvsarbete och/eller sökt men inte fått platser i den kommunala barnomsorgen har rätt till existensminimum. Från samhällets sida skulle det alltså vara önskvärt och motiverat att en hemarbetande förälder med vård om tre små barn skulle söka sig ut på arbetsmarknaden och konkurrera med arbetslösa ungdomar om jobben. Vård av egna barn i hemmet har i flera avseenden diskriminerats i vårt land, och den bestämmelsen som jag här har redogjort för bidrar till att vidmakthålla denna orättvisa behandling. Den tredje grupp, slutligen, som jag ömmar för är familjer med förvärvsarbetande föräldrar som har barntillsynskostnader. Enligt nuvarande lagstiftning får kostnader för inkomsters förvärvande beaktas vid bestämning av existensminimum. Eftersom barntillsynskostnader inte betraktas som kostnader för inkomsters förvärvande betyder detta att om en hemarbetande make, som medgivits skattenedsättning enligt reglerna för existensminimum, tar ett förvärvsarbete kan resultatet efter skatt t.o.m. bli sämre än tidigare. Detta beror på att vederbörande inte får dra av barntillsynskostnaderna, bortsett från schablonavdraget på 2 000 kr., och dessutom kan mista bostadsbidraget. Sammanfattningsvis kan man säga att samhället först genom regler som jag tidigare redogjort för försöker mer eller mindre tvinga ut den hemarbetande föräldern i arbetslivet, varefter man bestraffar vederbörande genom att inte acceptera styrkta barntillsynskostnader som utgifter för inkomsters förvärvande. De missförhållanden som jag här har påvisat är av sådan storleksordning och angelägenhetsgrad att det enligt min uppfattning är synnerligen motiverat att snabbt se över reglerna för existensminimum. Detta har krävts i motion 365 yrkande 2, och det finns all anledning för riksdagen att bifalla motionen i denna del. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Reservationen 1 i betänkandet bygger på en motion av två folkpartister, Karl Erik Eriksson och Elver Jonsson, och gäller en grupp människor med kroniska sjukdomar, som nödvändiggör speciellt dyrbar kost. Vi tänkert.ex. på glutenkänsliga, som inte kan äta mjöl och därför inte heller vanligt bröd. Vi tänker på de sockersjuka, som ju måste ha en sockerfri och fettreducerad kost. Vi tänker på människor med vissa kroniska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom — sjukdomar som också ställer krav på en speciell, ofta fettreducerad kost. Dessa människor kan vanligen sköta ett förvärvsarbete på normalt sätt under vissa förutsättningar när det gäller arbetsplatsens utformning, tillgänglighet till toaletter t.ex. Deras problem är att de normalt inte kan äta den mat som tillhandahålls it.ex. lunchmatsalar och att de alltså måste ordna sin mathållning på annat sätt och ofta med betydande merkostnader. Dessa grupper av människor bör ha rätt till en särbehandling i skattehänseende i form av ett avdrag för särskilt kostsam mat, ett avdrag som kan utformas som ett vanligt avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande. Men vi menar att det kanske vore både rättvisare och rationellare att i stället införa en skattereduktion för merkostnad för dyr kost, som kunde beräknas enligt en schablon. Då skulle också alla skattskyldiga med den här sjukdomsbilden kunna få en skatteförmån. Vi ser det rätt mycket som en rättvisefråga, eftersom de nuvarande reglerna, som bygger på riksskatteverkets anvisningar, i realiteten ger bara en ganska begränsad grupp sjuka människor möjlighet till avdrag. I vilket inkomstläge man än befinner sig blir ju det belopp man har disponibelt efter skatt beroende av om man har extrakostnader för dyrbar kost eller ej. Vi har därför svårt att förstå varför man från utskottsmajoritetens sida inte ens vill vara med om att få detta prövat. Folkpartigruppens yrkande är alltså att dessa regler för extra avdrag bör ses över och att man i det sammanhanget också bör pröva möjligheten att införa en skattereduktion för skattskyldiga med sjukdomar som kräver speciell kost. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! Allt fler hushåll hamnar i dag inkomstmässigt på ellert.o.m. under gränsen för gällande regler för existensminimum. Det innebär att nettoinkomsten inte är tillräcklig för att betala de för livsuppehället nödvändiga utgifterna. Enligt statistiska centralbyrån var det år 1980 hela 160 000 hushåll som hade en nettoinkomst som var lägre än då gällande gräns för existensminimum. Sedan dess har denna utveckling drastiskt fortskridit, främst på grund av de allvarliga reallöneförsämringar som ägt rum under dessa år på 1980-talet. Av barnfamiljerna lever i dag omkring en femtedel i omedelbar närhet av eller under existensminimum. För en ensamstående är existensminimum enligt gällande regler 1 525 kr. per månad eller ungefär 50 kr. per dag. Detta bortsett från boendekostnaden. Man kan fråga sig vem som i dag kan klara sitt uppehälle på 50 kr. per dag. Det räcker knappt till maten. För barnfamiljerna blir situationen än värre. För varje barn medges ett existensminimum på drygt 21 kr. per dag. Alla som har erfarenhet av barn vet att 21 kr. inte är tillräckligt för att försörja ett barn i skolåldern. När konsumentverket, sparbankerna och andra budgetexperter uttalar sig gör de det utifrån förhållanden som ligger mera nära det verkliga förhållandet än de förhållanden som ligger till grund för reglerna för existensminimum. Därför hamnar också dessa olika organ på belopp som ligger väsentligt högre. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion ansett att de nuvarande reglerna bör ses över. Vi har också ansett det rimligt att någon annan myndighet än riksskatteverket får ett avgörande inflytande på reglerna. Vi har ansett att socialstyrelsen, som trots allt är den högsta sociala myndigheten, borde ha ett avsevärt större ansvar när det gäller utformningen av existensminimum än vad man har i dag. Att reglerna är otillräckliga säger t.o.m. utskottet, på så sätt att man inte vill bestrida vår kritik.

Det är det svar som utskottet ger på vår motion. Jag tolkar detta svar så att vår hemställan i motionen egentligen har bifallits, inte genom en åtgärd från skatteutskottets sida utan genom en åtgärd från riksskatteverket. Vi har också tolkat det så, att våra synpunkter genom vad utskottet skrivit kommer att bli beaktade, och därför, herr talman, har jag i dag inget särskilt yrkande. Jag avvaktar utvecklingen, och om våra krav icke kommer att bli tillgodosedda, återkummer vi i frågan.

Herr talman! Jag anser att Knut Wachtmeisters beskrivning av gällande regler om existensminimum för barnfamiljer med egen fastighet och med barntillsynskostnader är något felaktig. När det gäller existensminimum för kvarstående skatt, dvs. en form av uppskov med skatten, utgör innehav av egen fastighet inte något hinder. Det är alltså bara när existensminimum är en direkt form av skatterabatt som fastighetsägare inte kan tillgodoräkna sig något i detta sammanhang. Reglerna för existensminimum kan emellertid tillämpas då särskilt ömmande omständigheter föreligger och då möjlighet till alternativ boendeform saknas eller då sådan skulle ställa sig väsentligt dyrare. När den lokala skattemyndigheten i dag räknar ut förbehållsbelopp, kan hänsyn tas till både amortering av bostadslån och utgift för nödvändig barntillsyn, om den skattskyldige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. När det gäller hemarbetande anges det klart i anvisningarna att ett godtagbart skäl för att inte förvärvsarbeta är att det finns minderåriga barn som behöver tillsyn och för vilka barnpassning inte kan ordnas. Huruvida man bör likställa förvärvsarbete och hemarbete bör lämpligen tas upp i en familjepolitisk diskussion. Det går inte att göra ett speciellt undantag i just skattelagstiftningen. Utskottet förnekar inte att det, trots nämnda undantag, kan uppstå problem vid tillämpningen av reglerna. Men då bör man se på familjernas ekonomiska situation i ett vidare perspektiv. Detta gör också familjeekonomiska kommittén, som snart lägger fram sitt betänkande. Där kommer några av de problem som Knut Wachtmeister berör att tas upp. Även reglerna för existensminimum är föremål för översyn. Riksrevisionsverket håller på med en granskning, och denna beräknas vara klar i höst. Granskningen kommer förmodligen att leda till att förslag läggs fram om omfattande ändringar. Det finns därför ingen anledning att föregripa de utredningar som pågår. Jag yrkar således avslag på reservationen. Också vpk kräver i en motion att en översyn skall göras av reglerna för existensminimum. Man menar att beloppen är för låga i dag. Tommy Franzén har tagit upp den saken här. Man har redan försökt att anpassa reglerna för existensminimum till socialhjälpsnormen, för att åstadkomma ett större hänsynstagande till sociala synpunkter. Dessutom kan man, om speciella skäl föreligger, göra avsteg när det gäller normalbeloppet. När det gäller existensminimum kommer hela systemet, som sagt, att granskas av riksrevisionsverket. Utskottet har därför ingen anledning att nu begära en omprövning av reglerna. Slutligen: Enligt Björn Molin bör extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid sjukdom kunna medges vid högre inkomster än som f. n. är fallet. Han säger att man bör se över möjligheten att i stället få det extra avdraget i form av skattereduktion. Björn Molin talar om att dessa grupper kan ha det mycket besvärligt, och jag håller med Björn Molin på den punkten. I dag utgår det extra avdraget till låginkomsttagare. Ett generellt stöd till personer som har olika sjukdomar eller handikapp bör nog utgå via det sociala trygghetssystemet i stället för via skattesystemet. Att åstadkomma detta i form av skattereduktionen skulle också medföra negativa effekter för låginkomsttagarna. Det skulle bl.a. medföra minskade bostadsbidrag för dessa. Bostadsbidraget beräknas ju utifrån den taxerade inkomsten, efter det att extra avdrag har gjorts. Även de här reglerna är föremål för översyn. Av den anledningen yrkar jag avslag också på denna reservation. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande 41 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Socialdemokraterna brukar berömma sig av att slå vakt om de samhällsgrupper som har det svårt. När det gäller de fall som vi nu diskuterar kan man verkligen inte påstå att de ens försöker leva upp till den målsättningen. I betänkandet säger man nämligen att dessa problem inte är av sådan art att de fordrar ett omedelbart ställningstagande från riksdagens sida. År 1980 levde mer än 43 000 barnfamiljer under existensminimum. I dag är det säkerligen fler som gör det. Gå ut till dessa familjer, Anna Lindh, och fråga om de inte tycker att problemen är tillräckligt stora för att man omedelbart skall ta itu med dem. Det verkar som om förslaget, ur socialdemokratisk synpunkt, lagts fram av fel parti. Beträffande existensminimum och innehav av småhusfastighet sade jag i mitt inledningsanförande att sådana familjer i allmänhet förvägras existensminimiavdrag. Som källa för det har jag riksskatteverkets författningssamling 1980:74, som jag kan rekommendera till studium. Jag kan också påpeka att det i pressen har bekantgjorts fall där just sådana familjer, i dessa relativt dåligt utrustade småhus, förvägrats detta skatteavdrag.
Herr talman! Låt mig bara säga att vår utgångspunkt är att alla som på grund av sjukdom har merkostnader för dyr kost bör kunna få antingen en skattereduktion eller ett avdrag. Det i sammanhanget avgörande är inte hur hög inkomst man har utan hur stora extrakostnader man har på grund av sin sjukdom eller sitt handikapp. Anna Lindh sade att en sådan förändring skulle vara ogynnsam för vissa låglönegrupper, på grund av utformningen av reglerna för bostadsbidrag. De reglerna kan i så fall lätt rättas till, så det tycker jag inte är något argument. Vår utgångspunkt har varit att när man ändå skall se över detta, vore det rimligt att se på utformningen av anvisningarna om extra avdrag för människor med sjukdomar som kräver särskilt kostsam kost.
Herr talman! Jag har svårt att förstå invändningarna. För det första är riksskatteverkets anvisningar just anvisningar, dvs. varje enskilt fall skall bedömas för sig, och om det finns speciella skäl kan normalbeloppet höjas. För det andra: Barnfamiljernas ekonomiska situation och reglerna om existensminimum ses för tillfället över, just därför att vi tycker att detta är ett viktigt område. Men det finns inte anledning att föregripa översynen genom att bryta ut just de bitar som har tagits upp här. Om systemet med existensminimum behålls oförändrat kan jag också glädja Knut Wachtmeister med att familjeekonomiska kommittén lär komma med ett förslag att faktiska och nödvändiga barntillsynskostnader får beaktas vid beräkning av existensminimum. För det tredje: Vi har i dag en bred enighet om att skattesystemet bör Nr 134 förenklas. Det gör vi inte genom att ytterligare reglera de redan komplice Fredagen den rade reglerna om extra avdrag och existensminimum. 29 april 1983
Herr talman! Den familjeekonomiska kommitténs betänkande föreligger bidrag till regiofaktiskt redan, även om det inte är offentligt; att hänvisa till vad den — nala utvecklingskommittén eventuellt kommit fram till är litet grand att kasta in jästen efter — fonder degen. Kan Anna Lindh garantera att hänsyn skall tas till styrkta barntillsynskostnader vid beräkning av existensminimum, är det ett steg på rätt väg. Ett ytterligare steg skulle vara att också komma med ett förslag om att styrkta barntillsynskostnader över huvud taget skall vara avdragsgilla vid beskattningen.

Herr talman! Till skatteutskottets betänkande har de moderata ledamöterna fogat en reservation. Enligt förslaget i proposition 94 skall företag som lämnar bidrag till regionala utvecklingsfonder vara berättigade till avdrag för sådana bidrag vid beräkning av rörelseinkomst, förutsatt att bidragen lämnas utan villkor. Reservanterna vill utvidga avdragsmöjligheterna, så att bidrag skall vara avdragsgilla oavsett om de förmedlas genom en regional utvecklingsfond eller ej. I likhet med departementschefen anser utskottsmajoriteten att avdragsrätten, dels av administrativa skäl och dels för att undvika missbruk, bör begränsas till sådana bidrag som lämnas till regionala utvecklingsfonder. Utskottet understryker dock att avdrag kan medges även i andra fall, t.ex. stöd till sysselsättningsfrämjande åtgärder och kostnader för personal som är eller varit anställd i rörelsen. Jag vill också nämna att bidragsskattekommittén, såvitt jag har funnit, har varit enig i fråga om att begränsa avdragsrätten till sådana bidrag som lämnas till regionala utvecklingsfonder. Förslaget har också fått ett positivt mottagande hos de flesta remissinstanser. Bo Lundgren anser att det bör införas möjlighet att ge dispenser. Det finns remissinstanser som har avstyrkt detta, eftersom man vill ha så få undantagsregler och dispenser som möjligt — för att det skall vara lätt att kontrollera det hela. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Doris Håvik har ställt följande frågor till mig. 2. Överväger regeringen att höja den del av arvodet för läkarbesök hos fritidspraktiker som patienten själv betalar? 3. Ämnar regeringen vidta någon åtgärd för att med hjälp av de uppgifter om utbetalade ersättningar m.m. som finns hos försäkringskassorna få en bättre kontroll av privatpraktiserande vårdutövares inkomster? 4. Hur ser statsrådet på fritidspraktikernas verksamhet från planeringsoch tillsynssynpunkt? Min utgångspunkt vid besvarande av frågorna är den nya hälsooch sjukvårdslagen. Enligt lagen har landstingen ansvar för att erbjuda en god hälsooch sjukvård. Landstingen har också ansvar för planering och samverkan med enskilda vårdgivare. Hälsooch sjukvårdslagen utgår från att primärvården skall ta ett förstahandsansvar för befolkningens hälsotillstånd. I detta ansvar ingår både förebyggande insatser och sjukvård. Vårdcentralen förutsätts vara den fasta punkt där olika behov av vård och service tillgodoses. Grundläggande principer för primärvården är bl.a. helhetssyn, kontinuitet och lättillgänglighet. När de nu gällande reglerna för rätt att bedriva fritidspraktik inom den allmänna försäkringens ram infördes år 1977, förutsattes att reglerna skulle omprövas om antalet besök hos fritidspraktiker blev större än beräknat, dvs. ca 300 000 besök. Riksförsäkringsverket beräknar verksamhetens omfattning år 1982 till omkring 400 000 besök. Verkets nuvarande prognos tyder på att antalet kommer att stiga till drygt 600 000 besök under år 1983. Fritidspraktik innebär ofta att patienternas möjligheter att få en kontinuerlig läkarkontakt begränsas. Ett stort antal fritidspraktiker med verksamhet av varierande omfattning gör det också svårt för landstingen att planera för det totala hälsooch sjukvårdsutbudet på det sätt som lagen förutsätter. Socialstyrelsens möjligheter att utöva tillsyn försvåras av att fritidspraktikernas verksamhet ofta är oregelbunden och förlagd till kvällstid. Huvuddelen av de privatpraktiserande läkarnas arvode betalas av den allmänna försäkringen. De starkt begränsade resurser som finns för utbyggnad av hälsooch sjukvården måste styras till de mest angelägna behoven. Det är av samhällsekonomiska skäl tveksamt om staten skall ekonomiskt underlätta en utbyggnad av privat praktik utan att en samordnad planering föreligger. Vidare bör påpekas att läkarvårdstaxan är konstruerad med utgångspunkt i de heltidsarbetande privatläkarnas verksamhet. Fritidspraktikens omkostnader är som regel lägre. I särskilt hög grad gäller detta för fritidspraktiker som koncentrerat sin verksamhet till hembesök. Mot bakgrund av den kraftiga ökningen av antalet fritidspraktiker har regeringen den 14 april 1983 uppdragit åt riksförsäkringsverket och socialstyrelsen att i samråd med riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation analysera utvecklingen inom det här området. Analysen skall gälla omfattning, karaktär och inriktning av verksamheten bland privatpraktiserande läkare som är anslutna till den allmänna försäkringen. Därvid skall särskilt studeras utvecklingen beträffande fritidspraktik. Resultat av analysen skall redovisas till regeringen senast den 1 september 1983. Den nuvarande läkarvårdstaxan gäller längst till utgången av juni månad i år. Överläggningar om taxans nivå och utformning för de privatpraktiserande läkarna pågår f. n. mellan representanter för riksförsäkringsverket och Läkarförbundet. Också patientens andel av läkararvodet kommer att prövas i samband med att regeringen tar ställning till den nya läkarvårdstaxan. Försäkringskassorna har tidigare lämnat årliga uppgifter till taxeringsmyndigheterna om bl.a. utbetald läkarvårdsersättning till varje enskild läkare. Det rutinmässiga uppgiftslämnandet upphörde sedan värdet av att uppgifterna lämnades på detta sätt ifrågasatts. Försäkringskassorna har emellertid förtfarande uppgifterna tillgängliga. Rutinen kan alltså lätt återupptas. Frågan om fritidspraktik måste analyseras tillsammans med hela privatpraktikerfrågan. Jag kan försäkra Doris Håvik att regeringen kommer att vidta de åtgärder beträffande fritidspraktik som är lämpliga vid en sammanvägning av statens, sjukvårdshuvudmännens och patienternas intressen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Det är värdefullt att statsrådet i sitt svar på frågorna i interpellationen som utgångspunkt har den nya hälsooch sjukvårdslagen. Landstingen har, som sagt, enligt lagen ansvaret för en god hälsooch sjukvård, likaså för planering och samverkan med enskilda vårdgivare. Den kraftiga ökningen av fritidspraktiker har oroat dem som har detta lagenliga ansvar för såväl planering som tillsyn. Det är därför utomordentligt värdefullt att regeringen uppdragit åt riksförsäkringsverket och socialstyrelsen att under medverkan av läkarvårdsdelegationen närmare analysera utvecklingen under de senaste åren i fråga om omfattning, karaktär och inriktning av verksamheten bland privatpraktiserande läkare som är anslutna till den allmänna försäkringens ersättningssystem. Jag uppskattar att redovisningen av uppdraget skall göras senast den 1 september 1983. Det är angeläget att det sker så snabbt. Jag finner anledning att gå tillbaka något i tiden för att lättare klargöra varför jag har tittat litet grand på dessa kontrolluppgifter till länsstyrelsernas skatteavdelningar. När systemet med ersättning till privatpraktiserande läkare genomfördes år 1975 infördes också möjlighet för offentliganställda läkare att under vissa förutsättningar ansluta sig till systemet som fritidspraktiker. Under år 1975 var enligt riksförsäkringsverkets statistik 262 fritidspraktiker verksamma inom sjukförsäkringens ram och svarade för omkring 209 000 läkarbesök. År 1977 ändrades anslutningsreglerna. De nya anslutningsreglerna skulle gälla under i första hand en tvåårsperiod. Om fritidspraktikverksamheten fick större omfattning än beräknat, dvs. omkring 300 000 besök, skulle frågan omprövas av statsmakterna. En uppföljning som har redovisats i läkarvårdsdelegationen i november 1979 visade bl.a. att antalet fritidspraktiker ökade från 262 år 1975 till 376 år 1977 — en ganska måttlig ökning. Även antalet läkarbesök hade ökat men översteg inte 300 000. Därefter har något inträffat, som jag i detta sammanhang vill ge en bakgrund till. Jag vill gå tillbaka till 1973, när vi diskuterade en allmän tandvårdsförsäkring. I propositionen 1973:45 påpekar dåvarande departementschefen att betalningssystemet bör innefatta en möjlighet för försäkringskassorna att tillhandahålla taxeringsmyndigheterna uppgifter om av privatpraktiserande tandläkare uppburna tandvårdsersättningar och patientavgifter. fr.o.m. inkomståret 1974 överlämnades uppgifter till resp. länsstyrelsers skatteavdelning. I samband med att läkarvårdstaxan och behandlingstaxan infördes överlämnades uppgifter också på den ersättning som utgår från den allmänna försäkringen till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. fr.o.m. inkomståret 1981 överlämnas inte längre några uppgifter. Vad har egentligen inträffat? Från vissa taxeringsmyndigheters sida har värdet av uppgiftslämnandet ifrågasatts. S ; På begäran av riksförsäkringsverket har riksskatteverket inkommit med yttrande i ärendet. Riksskatteverket har stöd av inkomna uppgifter från de regionala skattecheferna i sitt yttrande och har tillstyrkt att försäkringskassornas rutinmässiga överlämnande av inkomstuppgifter på fastställt formulär kan upphöra fr.o.m. inkomståret 1981. Jag vill framhålla att man i övervägande antalet remissyttranden från länsstyrelsernas skatteavdelningar ansåg att dessa kontrolluppgifter inte var av sådant värde att de i framtiden bör tas fram av försäkringskassorna. Men det finns också ett yttrande, ur vilket jag vill citera. Det är insänt till riksskatteverket den 30 oktober från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län. ”Genom remiss 1980-08-20, dnr 206/80-502, har RSV anhållit om synpunkter på rubricerade uppgifter. Länsstyrelsen har följande svar att lämna som talar för att uppgifterna även fortsättningsvis fyller en funktion och således bör behållas. Skälen härför är följande. niker och sjukgymnaster — torde det vara värdefullt att för egen avstämning ha tillgång till uppgiften om erhållna ersättningar. Ur skattemyndighetens synpunkt får uppgifterna också anses vara av värde. Erfarenheterna av de senaste årens granskningsarbete i länet visar att uppgifterna kommit till användning vid avstämning av den skattskyldiges redovisade bruttointäkter. Det är inte ovanligt med misstämning i denna del. Detta har i sin tur resulterat i att ett flertal utredningar påbörjats. Därvid har konstaterats felaktigheter som inte skulle ha kunnat åtgärdas vid deklarationsgranskningen utan dessa kontrolluppgifter. Att patientavgifterna inte redovisats i deklarationen är således vanligt. I länet finns en särskild taxeringsnämnd för taxering av läkare inom Göteborgs kommun.

Det är ungefär 100 000 fler än vad riksdagens beslut 1977 innebar. Prognosen visar att de läkare som nyanslutit sig sedan 1981 och bedriver privat verksamhet i samma omfattning som de fritidspraktiker som var anslutna i augusti 1981 kan komma att ta emot drygt 600 000 besök. Jag har inte på något sätt i min interpellation sagt att det förekommer felaktigheter. Det skulle vara mig fjärran att påstå något sådant. Det saknar jag grund för. Jag har bara noterat att intresset för fritidspraktik har ökat i en ganska stor omfattning samtidigt som riksförsäkringsverket gick ut med ett meddelande till försäkringskassorna om att man inte som tidigare skulle lämna årliga uppgifter till taxeringsmyndigheterna om vilken ersättning som utgått från försäkringen till privata vårdgivare. Jag noterar nu i svaret från statsrådet Sigurdsen att försäkringskassorna fortfarande har uppgifterna tillgängliga och att rutinen alltså lätt kan återupptas. Jag tror att denna rutin bör återupptas. Inte bara av de skäl som anfördes i remissvaret från Göteborgs och Bohus läns skatteenhet, utan också av rent psykologiska skäl. Här lämnas uppgifter om alla medborgare. Det gäller också bruttoavgifter, och den slutliga taxeringen kan bli högst varierande även om personerna i fråga har samma inkomster. Kan en kontrolluppgift avseende den del av försäkringsbeloppet som utgår till privata vårdgivare tjäna till ledning vid bedömningen, så är den ur min synpunkt erforderlig. Jag har också ställt frågan om man skall höja patientavgiften för dem som söker fritidspraktiker eller andra privata vårdgivare. Man tror gärna från patientens sida att denna vård inte kostar mera. Privatvården är ju lika billig som den vård jag får när jag går till sjukhuset, och därför kan jag välja privatvården, säger man. Men huvuddelen av kostnaden, i de flesta fall 75 Jo, betalas av försäkringen — alltså av oss alla skattebetalare och genom socialförsäkringsavgifter. Det är viktigt att beakta att de som inte har möjligheter att söka dessa privatläkare, därför att de bor på platser där det inte framstår som lika intressant och angeläget att etablera någon city-akut, ändock måste vara med och betala för dem som får möjlighet att anlita en sådan. Det kan väl också tänkas att man ur rättvisesynpunkt inom regeringen, när man nu prövar den nya läkarvårdstaxan som skall träda i kraft den 1 juli 1983, överväger också dessa synpunkter. Jag är speciellt tacksam för den del av svaret där statsrådet så starkt understryker att det av samhällsekonomiska skäl är tvivelaktigt om staten ekonomiskt skall underlätta en utbyggnad av privatpraktiker utan att en samordnad planering föreligger. Det är ytterst värdefullt att detta har blivit sagt. Vad det handlar om är ju att man tar ifrån dem som har huvudansvaret de instrument som behövs för att man skall kunna genomföra den planering som vi alla medborgare har rätt att kräva för att vi skall kunna få en vård där helhetssyn, kontinuitet och lättillgänglighet inryms. Jag skulle gärna vilja att statsrådet om möjligt angav några synpunkter, mot bakgrund av vad jag har sagt om dessa kontrolluppgifter, om det på något sätt kan stärka skälen för att man skall införa det rutinmässiga överlämnandet från försäkringskassorna. Tack för svaret.

Herr talman! När Anita Persson och jag i januari väckte vår motion om privatpraktiserande läkare baserade vi den på de siffror som här har redovisats och på de reaktioner som har kommit från sjukvårdshuvudmännen. Tendensen hos läkarna att öppna fritidspraktik ökade markant under 1982 samtidigt som förhandlingsläget när det gällde läkarnas schemalagda arbetstid blev mycket ansträngd. Man skall självfallet inte dra för långt gående paralleller mellan dessa två faktorer, men siffrorna talar för sig själva. De har redan redovisats av Doris Håvik. Dessa uppgifter har, kanske med en viss rätt, kritiserats av Läkarförbundet. Det kan vara fler, men det kan också vara färre läkare som har dessa planer — en del av dem hade kanske anmält sig utan verklig avsikt att öppna praktik. Trots allt visar det här att det nu är dags att göra den översyn eller omprövning av den punkt som ingick i det ursprungliga beslutet och som innebar en kontrollstation vid 300 000 besök. Sjukvårdshuvudmännens möjligheter att planera sin verksamhet är beroende av vilka personella resurser som finns tillgängliga, och allmänhetens krav på en god hälsooch sjukvård med ett effektivt utnyttjande av resurserna måste tillgodoses. I det avseendet instämmer jag helt med Doris Håvik. Med det här inlägget vill jag tacka statsrådet för de klarläggande synpunkterna och för den mycket snabba reaktion som har kommit på huvudmännens propoer när det gäller privatpraktiserande läkare. I övrigt har jag för avsikt att eventuellt återkomma när motionen kommer upp till behandling i kammaren.

Herr talman! Jag tycker att de regler som gällde, fru statsråd, fram till 1977 för offentliganställda läkares rätt att bedriva privatpraktik var bra. Det är inget särskilt märkligt med att man har en klausul som säger att läkaren skall fråga sin arbetsgivare om denne är intresserad av ens tjänster, om man har tid över, innan man erbjuder den privata sektorn sina tjänster. Det skulle inte vara något märkligt i det inom det privata näringslivet, och jag tror också att det fungerar på det sättet. Det skulle väl närmast betraktas som illojal konkurrens, om någon anställd i ett företag utnyttjade företagets register, t.ex. kundregister, för användning i privat verksamhet på fritiden. Det skulle också anses märkligt, om man inom det privata näringslivet var anställd hos en arbetsgivare och på fritiden erbjöd ett konkurrerande företag sina tjänster. Jag undrar om statsrådet delar min mening att de gamla reglerna fyllde en funktion och faktiskt var bra. Landstingets akutsjukvård har utsatts för berättigad kritik under den senaste tiden. Enligt min mening finns det skäl som talar för att offentliganställda läkare visar mindre intresse för sina patienter på landstingets mottagningar än vad de gör på sina privatpraktiker. Också från patienthåll har betonats att man blir sämre bemött på våra sjukhus än vad man blir på privatmottagningarna. Det kan ju inte vara något fult i att kräva att våra läkare som är anställda med skattemedel skall uppträda hyfsat och vänligt mot sina patienter. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att det finns läkare inom den offentliga vården som rent ut sagt saboterar landstingets verksamhet. Jag kan ta exempel från Stockholms läns landsting. Patienter kan där få beskedet av läkare att de måste vänta två år för att få en ortopedisk operation utförd vid landstingets sjukhus. Men, kan läkaren säga, om du vill betala det här privat, kan du få en tid hos mig inom 14 dagar på Sophiahemmet, så skall jag operera dig där. Detta kan inte vara en riktig ordning. Den som anser att den akutsjukvård som samhället svarar för skall prioriteras kan verka för det på olika sätt. Man kan t.ex. gå fram via den allmänna försäkringen. Vi vet att privatmottagningar av typen City Akuten arbetar efter löpandebandsprincipen, utan någon förebyggande och utan någon uppföljande verksamhet. Den snabbaste vägen att tjäna pengar är att tain patienter, snabbt skriva ut ett recept och sedan dra sig tillbaka. Om man via den allmänna försäkringen prioriterar den förebyggande verksamheten och den uppföljande verksamheten, utan att låta patienterna betala så stora avgifter i den direkt behandlande verksamheten som de gör i dag, skulle man komma åt de akutmottagningar som arbetar på ett felaktigt sätt. Jag tror inte att det är en bra väg att låta patienten betala en större del av läkararvodet på de privata mottagningarna. Då kommer det i än högre grad äni dag att vara den privata plånboken som avgör vilken typ av läkarvård som patienterna har råd att efterfråga. Statsrådet hänvisade i sitt svar till den nya hälsooch sjukvårdslagen. Där utsägs att vi skall prioritera den förebyggande vården. Då vore det också rimligt, tycker jag, om man genom försäkringskassan utarbetade ett system som också ersättningsvis prioriterade den förebyggande och den uppföljande vården. Vi i vpk avser att återkomma till de här förslagen när ersättningen till sjukvårdshuvudmännen skall behandlas här i riksdagen.

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat till denna debatt, men blivit något oroad av att Doris Håvik ömsevis laborerar med begreppen fritidspraktiker och privatpraktiserande läkare. Jag finner också hos statsrådet Sigurdsen en glidning när det gäller begreppet primärvård, eftersom det förefaller som om statsrådet därmed endast avser den offentliga vården vid vårdcentraler. Med mitt sätt att se kan primärvård också bestridas av privatpraktiserande läkare. I går diskuterade vi dimensioneringen av läkarutbildningen. Såvitt jag förstår är en överproduktion av läkare i Sverige under 1980-talet ofrånkomlig, och jag skulle — med min erfarenhet under de senaste 25-30 åren — också vilja tillägga avsiktlig från statens och Landstingsförbundets sida. Begränsningen av den kommunala expansionen under överskådlig framtid måste, såvitt jag förstår, för läkarnas del framtvinga arbetslöshet och/eller emigration eller möjligen arbetsdelning inom den offentliga sjukvården.

De tongångar som man tycker sig höra från Doris Håviks och Margö Ingvardssons sida — och kanske också från statsrådet Sigurdsens — väcker naturligtvis oro för att socialdemokratin är på väg mot något slags yrkesförbud för läkare utanför landstingens planering. Jag skulle därför vilja be statsrådet Sigurdsen ge ett klarläggande besked på den här punkten.

"Herr talman! Låt mig först citera vad som står i den nya hälsooch sjukvårdslagens sjunde paragraf. Där står bl.a. att ”landstingskommunen skall planera hälsooch sjukvården med utgångspunkt i befolkningens behov av hälsooch sjukvård.

Jag kan redan inledningsvis svara Gunnar Biörck i Värmdö att socialdemokraterna inte är ute efter något yrkesförbud emot privatpraktiserande läkare. Dessa har varit och kommer att vara ett komplement till den offentliga sjukvården. Låt mig sedan gå in på de frågor som Doris Håvik tog upp i sitt anförande. Hon vände sig särskilt mot att försäkringskassorna numera inte lämnar inkomstuppgifter. Försäkringskassan i Örebro ifrågasatte värdet av att kassan till taxeringsmyndigheterna rutinmässigt lämnar de årliga uppgifterna om läkarvårdsersättning. Frågan diskuterades vid en skattechefsoch revisionsdirektörskonferens. Man var då positiv till att slopa rutinen, och motiven härför var bl.a. att det efter den stora revisionen — Läk 70 — är allmänt känt bland läkarna att försäkringskassorna har de här uppgifterna tillgängliga. Man bedömde därför att preventionseffekten hade uppnåtts. Vid revision av en enskild läkares inkomstdeklaration kan självfallet en kontroll ske via försäkringskassan. Om taxeringsmyndigheterna finner behov av att återuppta rutinen, som Doris Håvik anser, bör i första hand överenskommelse träffas mellan riksskatteverket och riksförsäkringsverket. När sedan Doris Håvik direkt frågar mig, om jag inte tycker att det finns starka skäl för att återgå till den gamla ordningen, vill jag bara svara att det är en fråga som vi får överväga i regeringskansliet. Sedan till frågan om fritidspraktikernas verksamhet. Jag har ju i interpellationssvaret klart sagt ifrån vilka åtgärder som regeringen har vidtagit, och jag har också i svaret mycket klart deklarerat att vi kommer att vidta de åtgärder som vi finner lämpliga efter att ha vägt samman statens, sjukvårdshuvudmännens och patienternas intressen. De brev som jag har fått med anledning av den ganska intensiva debatten under senare tid är mycket intressanta. Jag får rätt många brev från heltidspraktiserande läkare, och jag får också brev från distriktsläkare. Här skall jag tillåta mig att återge något av innehållet i breven. En distriktsläkare skriver bl.a. så här: ”Argumentet att privatsjukvården är bättre och billigare håller inte. Den är sämre, den saknar kringresurser och samarbete med andra samhällsinstanser, och den är icke ekonomiskt självbärande utan bekostas till 75 90 av våra skattepengar, förutom att den använder sig av alla landstingens serviceresurser gratis, inkl. länsalarmeringscentralen. Seriös privatsjukvård kan ändå vara en tillgång som alternativ och komplement.” Ett annat brev är från en heltidspraktiserande läkare, som säger så här: ”Jag var tidigare fritidspraktiker några år. Det var helt riskfritt ekonomiskt och gav ju utan risktagande en viss extra ersättning. I dag ligger jag ute med ett riskkapital, stora lån, har att betala arbetsgivaravgifter osv. Nog är det underligt att taxeersättningen för oss heltidspraktiker trots det skall vara densamma som för fritidspraktikern.” Jag tycker att det ligger mycket i de synpunkter som kommer fram i dessa och andra brev. När Margö Ingvardsson ställer frågan om jag delar hennes uppfattning, att man bör återgå till de bestämmelser som rådde före 1977, vill jag svara att med ledning av bl.a. den analys som på uppdrag av regeringen nu görs av socialstyrelsen och riksförsäkringsverket kommer vi att överväga vilka åtgärder som bör vidtas i det här sammanhanget. Jag tror att vi kan vara ganska överens om att man bör förändra reglerna när det gäller fritidspraktikerna. Primärvård kan också bestridas av privatläkare — ja, visst. Men jag vill än en gång säga att det inte finns någon anledning för privatläkarna i landet att känna oro för att den sittande regeringen skall förbjuda privatvården. Den skall finnas som ett komplement till den offentliga sjukvården, som vi anser — helt i enlighet med vad den svenska riksdagen tycker — skall ha det övergripande planeringsansvaret för hälsooch sjukvården här i landet.

Herr talman! Det är helt riktigt att det var försäkringskassan i Örebro som ur arbetssynpunkt ifrågasatte om det var nödvändigt att överlämna dessa rutinuppgifter till länsstyrelsernas skatteavdelningar. Riksförsäkringsverket vände sig då till riksskatteverket och bad att man där skulle se över frågan om behovet av dessa uppgifter. Man samlade då in en hel del remissvar, varav de flesta ansåg att uppgifterna inte hade så stort värde. Även om jag nu bara citerade remissvaret från Göteborg, där man säger att man inte vill vara utan dessa uppgifter i sitt arbete och pekar på att man har kunnat sätta i gång utredningar och kommit på uppenbara felaktigheter och att patientavgifterna inte varit redovisade, tycker jag att de beskeden är skäl nog att införa denna rutin igen. Den tekniska utvecklingen går ju fort, och att döma av de upplysningar jag har införskaffat från försäkringskassorna är det nog väldigt många kassor som tycker att det är underligt och upplever det som stötande att man inte längre lämnar dessa uppgifter. Enigheten bland kassorna var tydligen inte så total som den mellan riksskatteverket och riksförsäkringsverket. Det är inte någon stor arbetsuppgift, utan man har detta lagrat på data och kan skicka över det utan att det skulle innebära några stora kostnader personalmässigt eller behövas ytterligare arbetsinsatser. Mot bakgrund av det brev som har kommit från Göteborgs och Bohus läns länsstyrelse är det inte utan att det kan finnas skäl att säga att upphörandet av uppgiften kan sammanfalla med det ökade intresset för fritidspraktik. Jag har inte påstått det, utan bara kopplat ihop det brev om hur värdefulla uppgifterna är som har kommit från länsstyrelsen och det faktum att vi vid samma tidpunkt har kunnat notera detta ökade intresse för fritidspraktik och verksamhetens utveckling. Jag skall stanna vid detta och inte här pressa statsrådet på besked i denna fråga. Jag vill bara citera slutet på svaret, som jag tycker ger hopp för framtiden. Statsrådet säger där: ”Frågan om fritidspraktik måste analyseras tillsammans med hela privatpraktikerfrågan.” Och statsrådet ger i slutstycket mig en försäkran om att ”regeringen kommer att vidta de åtgärder beträffande fritidspraktik som är lämpliga vid en sammanvägning av statens, sjukvårdshuvudmännens och patienternas intressen”. Med hänsyn till det inlägg som statsrådet Sigurdsen har gjort här har jag en bestämd känsla av att det kan bli intressant att ta del av den analysen. När den är färdig får vi anledning att ta upp frågan till diskussion igen. Tack så mycket.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för hennes svar på min fråga och det emfatiskt postitiva besked hon gav beträffande regeringens intresse av att bevara privatpraktikernas arbetsfält och arbetsuppgifter. När det talas om kontinuitet och närhet tror jag att få offentliga vårdinrättningar kan tävla med privatpraktikerna.
Herr talman! Jag tackar också statsrådet, för beskedet att regeringen överväger åtgärder för att vi skall komma till rätta med de s.k. avarterna inom privatpraktikernas område. Vi får vänta och se vad regeringen kommer att föreslå innan vi tar upp eventuella åtgärder till diskussion. Statsrådet poängterade i sitt svar att det är landstingen som har ansvaret för planeringen och samverkan även med de enskilda vårdgivarna. Jag har en förhoppning om att regeringen även kommer att se över möjligheten att ge landstingen styrmedel i denna samverkan med de enskilda vårdgivarna. Som det fungerar i dag har landstingen inte någon möjlighet att lämna synpunkter på eller ”bestämma” var fritidspraktikerna skall etablera sig eller vilken typ av verksamhet som de skall bedriva.

Herr talman! Ingemar Eliasson har frågat mig dels om regeringen fortfarande anser att en 2-procentig expansion av den kommunala verksamheten är en förutsättning för full sysselsättning, dels, om så inte är fallet, vad regeringen avser att göra för att inom den privata sektorn kompensera en lägre efterfrågan på arbetskraft inom den offentliga sektorn. För några dagar sedan lämnade regeringen kompletteringspropositionen till riksdagen. Där anger regeringen att full sysselsättning är den ekonomiska politikens viktigaste mål. I kompletteringspropositioen anges den väg som skall leda till att full sysselsättning uppnås. Grundläggande för möjligheterna att åstadkomma ekonomisk tillväxt och full sysselsättning är att vi får ned inflationstakten avsevärt, så att den förstärknig av konkurrenskraften som devalveringen skapade kan bibehållas. Ekonomisk tillväxt och låga konstnadsökningar är också av helt avgörande betydelse för möjligheterna att skapa nya arbetstillfällen i kommuner och landsting. Det är endast om den antiinflationspolitik som regeringen föreslår i kompletteringspropositionen blir framgångsrik som samhällsekonomiska förutsättningar ges för en god ekonomisk tillväxt i kommunsektorn. 2-procentsmålet står fast. Det finns fortfarande stora behov inom främst barnoch äldreomsorgen som motiverar fortsatt kommunal expansion. Den finansiella situationen inom den kommunala sektorn sätter emellertid under de närmaste åren en gräns för hur snabb expansionen kan bli. Det går inte att höja kommunalskatterna i samma takt som under 1970-talet och inte heller att totalt sett öka statsbidragen till kommunerna. Skattereformen föreslås bli finansierad med höjda energiskatter i stället för med höjda löneavgifter. Detta leder till en mindre finansiell belastning på kommunerna. I avvaktan på att konjunkturen skall förbättras och att regeringens antiinflationspolitik skall ge resultat är det emellertid nödvändigt att vidta kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I kompletteringspropositionen föreslår regeringen omfattande insatser för att både hålla tillbaka arbetslösheten och inför den väntade konjunkturuppgången medverka till att industrins rekrytering underlättas. Bl.a. föreslås ökade satsningar på kvalificerade yrkesutbildningar av redan anställda och åtgärder, inte minst bland ungdomar, för att stimulera en positiv attityd till industriarbete bland de arbetssökande och till utbildning för industriyrken. För att främja kommunernas sysselsättning redan under kommande höst och vinter föreslås vidare ett rekryteringsstöd för att tidigarelägga fasta anställningar inom kommunerna. Totalt väntas antalet sysselsatta under 1983 inom den kommunala sektorn öka med 19 000 personer. En stor del av dessa utgörs av personer sysselsatta i beredskapsarbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till mina frågor är naturligtvis tidigare debatter i denna fråga. Det är inte första gången som Anna-Greta Leijon och jag diskuterar sysselsättningsfrågor över huvud taget och däribland även den kommunala expansionen. Det har ofta från socialdemokratiskt håll och av Anna-Greta Leijon sagts att en 2-procentig expansion för den kommunala verksamheten är en förutsättning för att klara den fulla sysselsättningen. Ibland kunde man t.o.m. få intryck av att skillnaden mellan massarbetslöshet och full Sysselsättning gick mellan 1 och 227 expansion av den kommunala verksamheten. Men där bakom ifnns naturligtvis en viktig principfråga, nämligen om en fortsatt ökning av den öffentliga verksamheten och det sätt på vilket den finansieras är en förutsättning för full sysselsättning eller möjligen rent av ett störande moment för att klara den fulla sysselsättningen. Nu hänvisar arbetsmarknadsministern, fullt begripligt, till den kompletteringsproposition som har lagts fram sedan mina frågor ställdes. Det bärande momentet i den liksom i svaret är att antiinflationspolitiken måste lyckas för att den ekonomiska politiken i sin helhet skall lyckas, så att man når full sysselsättning. Därför är det nödvändigt att ifrågasätta trovärdigheten i detta grundläggande antagande, om en diskussion om den fulla sysselsättningen skall bli meningsfull. Det grundläggande antagandet är att prisstegringarna under år 1984 skall bli 4 96. Arbetsmarknadsministern säger också i svaret att det endast är om antiinflationspolitiken blir framgångsrik som samhällsekonomiska förutsättningar ges för en god tillväxt i kommunsektorn. Men om inflationen blir högre än 4 96, gäller omvänt att man inte uppnår den expansion som man behöver i kommunsektorn och att man inte får det tillskott till sysselsättningen därifrån som man förutsätter. Den strategiska punkten i den här diskussionen är därför om man når fram till inflationsmålet eller ej. I det avseendet har man lagt ut mycken dimma i kompletteringspropositionen, både i beräkningar och i resonemang. Jag hoppas att den skall skingras under utskottsbehandlingen och riksdagsbehandlingen, men kanske kan fru Leijon hjälpa till att skingra den på någon punkt. Man för här ett cirkelresonemang. Det är nödvändigt att komma ned till 4 Yo inflation, för då minskar gapet i statens budget. Men för att komma ned till 4 26 krävs besparingar. Om man skall åstadkomma det man vill uppnå, kan man alltså inte undvika att göra besparingar. Regeringen väljer att inte tala om besparingar, men de krävs för att uppnå målet, dvs en lägre inflation. Här går man runt i en cirkel och kommer icke ur den. Om jag har förstått resonemanget rätt — om inte, hoppas jag att arbetsmarknadsministern kan kasta ljus över tolkningen — innebär inflationsmålet att kompensation i statsbudgeten för en inflation över 4 Z0 inte kommer att utgå. Blir inflationen över 4 Zo måste man därför göra kraftiga besparingar. Det betyder i sin tur att man överlåter åt inflationen att bestämma var besparingarna skall ske. Man kan säga att detta är ett följdriktigt resonemang från socialdemokratins sida. Socialdemokraterna var länge emot inflationsskyddade skatteskalor och föredrog att låta inflationen höja statens inkomster genom att man förde upp skattebetalarna i en högre progressivitet. På samma sätt verkar socialdemokraterna nu överlåta åt inflationen att bestämma var besparingarna skall ske. Jag tycker för min del att det vore riktigare om man från regeringens sida bestämde detta, dvs. bestämde vad skattemedlen skall användas till, och lät värderingar och prioriteringar avgöra vilka utgiftsnivåer som är acceptabla. Det som står i svaret, fru Leijon, är väl att om inte inflationsmålet u uppnås, så blir det inte någon 2-procentig expansion i den kommunal Verksamheten? Om det blir fallet — den risken måste ju regeringen var öpfen för — betyder det alltså en lägre expansionstakt i kommunerna” och därmed en lägre sysselsättningsnivå. Tydligare kan det inte illustferas att inflationsnivån och sysselsättningsnivån hänger ihop: ju högre inflation, desto större risker för den fulla sysselsättningen. Ett annat skäl till att man inte kan tro på det här inflationsantagandet är att staten måste finansiera sitt underskott. När man inte gör någonting för att få ned utgifterna, måste staten låna mer pengar. När staten lånar tränger man ut investeringar i industrin och näringslivet, som är en förutsättning för strategin för den ekonomiska politiken. Man minskar alltså efterfrågan på arbetskraft i andra sektorer. Vidare är det nödvändigt att hålla en hög räntenivå för att få ihop det sparande som staten behöver för sitt underskott. När räntenivån är hög kommer många investeringar att förbli olönsamma. På detta dubbla sätt kommer ett högt budgetunderskott att tränga bort investeringar och därmed sysselsättning i näringslivet. Problemet med regeringens ekonomiska politik är att man inte har något svar på detta. I kompletteringspropositionen sägs rent ut att den analys som man hade bort ha av budgetunderskottets effekter på kreditmarknaden inte har gjorts. Det är naturligtvis en svaghet. Jag begär inte att Anna-Greta Leijon på rak arm skall kunna komma med den analysen nu, men ett erkännande av vikten av ett lägre budgetunderskott för att klara den fulla sysselsättningen vore bara det ett framsteg. Om man vill ha en högre kommunal expansion, som regeringen vill, måste man naturligtvis få ihop pengarna till den större verksamheten på något sätt. Ett sätt är att få pengarna från staten, högre statsbidrag. Då ökar budgetunderskottet, och de problem som jag beskrivit uppkommer. Ett annat sätt är att höja skatten i kommunerna. Det sägs i svaret att man inte kan höja kommunalskatterna i samma takt som under 1970-talet. Det är ju ett steg på väg, men det betyder att man från regeringens sida kan tänka sig att kommunalskatterna fortsätter att stiga. Det betyder i sin tur att det totala skattetrycket fortsätter att stiga, att utrymmet för expansion av näringslivet blir mindre, att reallönerna sjunker, att efterfrågan i ekonomin utanför den kommunala sektorn sjunker. Det är ju precis detta som har hänt under det halvår som regeringen suttit. Mitt under en lågkonjunktur har man höjt skattetrycket, momsen och arbetsgivaravgiften. Det kan vara riktigt i ett annat konjunkturläge, men just nu var det så galet som det kunde vara. I kompletteringspropositionen redovisas att den sysselsättningsökning som möjligen kan finnas mer än i sin helhet består av beredskapsarbete. Det betyder, om man tittar litet djupare i statistiken, att så där 25 000-30 000 fler människor än för ett år sedan är sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Därutöver är arbetslösheten högre — också där gäller det 25 000-30 000 fler människor — än för ett år sedan. Den reguljära arbetsmarknaden är alltså kraftigt försvagad. 50 000-60 000 färre människor efterfrågas på den reguljära arbetsmarknaden. Det finns ett samband mellan denna utveckling och regeringens ekonomiska politik. När man, när efterfrågan redan är för liten, plockar in pengar med skatter för att öka utgifterna i staten, flyttar man sysselsättning från ett ställe till ett annat, men man gör inget egentligt åt arbetslösheten. Det är därför som det här resonemanget om att man får finansiera en höjd kommunal expansion med höjda skatter är så illavarslande. Då kommer man att slå undan benen för tillväxten i andra delar av ekonomin. Summan av den kardemumman blir sannolikt att den totala sysselsättningen blir lägre än om man skulle ha stimulerat tillväxten i enskild tjänstesektor. Jag ifrågasätter inte ett ögonblick de behov och de motiv för en fortsatt kommunal expansion som anges i interpellationssvaret, dvs. främst barnoch äldreomsorg, men det är två frågor som man måste ställa: Vem är det som skall bestämma i vilken takt denna expansion får ske? Skall det ske genom politiska beslut eller är det konsumenterna som skall bestämma? Jag tycker att det finns många skäl att låta konsumenterna i större utsträckning än nu bestämma det, dvs. att man genom att finansiera det med avgifter tar reda på huruvida konsumenterna vill ha en ökad kommunal expansion eller ej. Därutöver är det ju inte så att man måste höja med just 2 2 för att kunna expandera barnoch äldreomsorgen. Det är inte det enda som kommunerna ansvarar för, utan detta får ställas mot andra delar där avgiftssättning kan vara enklare än åtminstone på äldreomsorgens område. De frågor som infinner sig när man argumenterar för en kommunal expansion för att klara sysselsättningen är för det första vem som bestämmer den och hur den skall finansieras och för det andra varför det just skall vara en kommunal expansion. Varför inte tillåta mycket av det som nu sker i kommunerna ske genom en annan huvudman än den kommunala? Det finns ju inget tvång som innebär att man för att få en sysselsättningseffekt på den här tjänstesektorn måste ha en kommunal huvudman. Om man vill att just den här typen av tjänster skall utföras, får det en sysselsättningseffekt även om någon annan än kommunen står för verksamheten. Jag skulle vilja varna för resonemanget att det är just kommunerna som måste expandera för att en ökad sysselsättning skall kunna uppnås. Mina följdfrågor till arbetsmarknadsministern är följande. Om inte inflationsmålet uppnås, betyder det att det inte blir någon 2-procentig expansion i kommunerna och därmed inte heller den sysselsättningsökning som man förutsätter. Om man skall få till stånd en 2-procentig expansion inom kommunerna, hur skall den då finansieras — genom höjt budgetunderskott hos staten eller genom höjd kommunal uttaxering? Det är bara ett halvt svar det här. Man måste också ge ett svar på dessa följdfrågor för att vi skall få reda på om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningspolitik här verkligen hänger ihop.
Herr talman! Låt mig försöka svara på en del av de frågor som Ingemar Eliasson tog upp, även om det var många frågor som var invälvda i hans resonemang och jag kanske inte riktigt fångade dem alla. Ingemar Eliasson tycker att vi genom en avgiftssättning skall låta konsumenterna bestämma var någonstans man skall expandera verksamheten. Jag tycker att det är ett argument som kanske faller litet vid sidan i detta sammanhang. Vad jag sagt i mitt svar är att vi anser att det finns stora behov inom framför allt barnoch äldreomsorgen och att det är skäl för en expansion, en expansion som också kan ge oss ökad sysselsättning. Men, Ingemar Eliasson, inte minst på barnomsorgsområdet har vi ju avgifter. I den kommun där jag bor är det många som betalar 1000 kr. för en barnstugeplats, men det står ändå barn i kö. Genom en rad olika undersökningar — både vetenskapliga och kvasivetenskapliga —, genom köer och väldigt mycket annat har vi bevis för att människorna vill ha en ökning av den kommunala barnomsorgen. Jag tror att det även på detta område finns ett behov av privat verksamhet som ett komplement, men den stora delen av barnomsorgen behöver skötas kommunalt. Såvitt jag vet pekar alla undersökningar som har gjorts på att det faktiskt är helt i överensstämmelse med vad människorna önskar sig. Jag kan alltså inte se att det finns något över huvud taget som talar emot det faktum att vi behöver den här expansionen, både när det gäller barnomsorgen och när det gäller äldreomsorgen. Vi vet att långvården är bristfällig på väldigt många ställen. Vi vet att hemsjukvården skulle behöva byggas ut. Ingemar Eliassons beskrivning av vad som hänt under de sex, snart sju, månader som vi har haft en socialdemokratisk regering i det här landet förvånar mig till en del. Bl. a. talade Ingemar Eliasson väldigt negativt om de höjningar av arbetsgivaravgiften som har gjorts under den här perioden. Han framställde det som något mycket negativt ur sysselsättningssynpunkt. Men det är ju ändå så att den höjning av arbetsgivaravgiften som har skett under denna period i överväldigande utsträckning har skett efter den överenskommelse om skatteomläggningen som träffats mellan Ingemar Eliassons eget parti — folkpartiet — centerpartiet och socialdemokratin. När det gäller den kritik av olika avgifter och skattehöjningar som har förekommit under nämnda period borde i varje fall Ingemar Eliasson ha tagit bort de 2 procenten. Jag tror att Ingemar Eliasson, precis som jag, fortfarande har den uppfattningen att skatteomläggningen var nödvändig och att det var nödvändigt att finansiera den. Om Ingemar Eliasson tycker att en finansiering via arbetsgivaravgiften var något negativt, har han nu chans att rätta till det ”misstaget”. Tack vare de sänkta oljepriserna har vi chans att få en annan finansiering av skatteomläggningen för nästa år. Regeringen har också, som Ingemar Eliasson vet, föreslagit en omläggning — en omläggning som vi, inte minst med hänsyn till kommunernas och landstingens situation, bedömer vara fördelaktig ur sysselsättningssynpunkt. Att det ur energisynpunkt dessutom torde vara vettigt att göra på det sättet, borde Ingemar Eliasson — han vet mycket mera om energifrågor än jag — kunna hålla med om. Under en tioårsperiod har vi i Sverige haft en prisökningstakt på i genomsnitt ungefär 10 70. Vi kan alla se att det ur väldigt många synpunkter har varit oerhört negativt. Det har inneburit omfördelningar i samhället, från dem — kan man säga — som har varit minst bemedlade till dem som har haft det bättre ställt. Skattesystemets avdragsregler m.m. har fått helt andra konsekvenser genom den höga inflationen. Spekulation har lönat sig framför investeringar, inom t.ex. industrin. Det finns väldigt många skäl att med kraft försöka bryta den inflationstendens som vi har i Sverige, och som vi har haft under så lång tid. Det finns särskilt starka skäl att göra det. Vi vet nämligen att vi, om vi skall lyckas med det som är vår uppgift — att också klara sysselsättningen — samtidigt måste se till att vi ligger på samma nivå som de länder som enbart ägnar sig åt att bekämpa inflationen och som struntar i effekterna på sysselsättningen. Vi måste vara bättre än de. Jag skulle till Ingemar Eliasson vilja säga att jag inte anser det meningsfullt att diskutera frågan om vi nu inte kommer att lyckas med detta. Arbetet måste ändå sättas in på att diskutera hur vi skall lyckas med att få ner inflationen till den här nivån; om vi ägnar stort intresse åt de frågor som Ingemar Eliasson nu ställer, då får vi inte tid över till det. Regeringen har den uppfattningen att med den politik som vi lägger fram, kommer vi att lyckas samla människorna bakom de ansträngningar som behövs för att nå målet om en högst 4-procentig inflation. Det är ingen lätt politik; den kommer att kräva insatser av väldigt många. Det är inte heller någon lättsinnig politik. Jag tyckte ibland att det lät som om Ingemar Eliasson ansåg att vi ägnade oss åt sådant; jag hoppas att han inte menade det. Den 2-procentiga expansionen i kommunerna kommer att kunna genomföras med den politik som regeringen nu lägger fram i kompletteringspropositionen. Ibland förekommer det i debatten, framför allt i massmedia, en underlig beskrivning av vad som händer i politiken; det drabbar väl både Ingemar Eliasson och mig, liksom andra som är engagerade. Ibland är det kanske också så att det man säger inte riktigt går fram. Ingemar Eliasson bad mig att säga något om sysselsättningen. Det gör jag gärna — precis som jag gör det vid nästan varje föredrag på ett socialdemokratiskt möte eller på annat håll. Det finns inte den motsättning som man ibland vill göra gällande mellan kampen för den fulla sysselsättningen och kampen för att få kontroll på budgetunderskottet. Jag håller helt med Ingemar Eliasson om att budgetunderskottet har stora negativa effekter på sysselsättningen, både här och nu, i det korta perspektivet, och på lång sikt. Därför tar också regeringen i kompletteringspropositionen mycket allvarligt på detta problem. Det finns ” klara direktiv från regeringen också när det gäller budgetunderskottet. På den punkten råder alltså inte några delade meningar mellan Ingemar Eliasson och mig. Jag vill sedan beträffande den aktuella situationen säga: Vi anser att kampen för den fulla sysselsättningen är den viktigaste för oss. För att klara den behöver vi komma till rätta med underskottet och hålla nere inflationen.

Herr talman! Jag vill försöka klara ut detta med den kommunala expansionen och behovet av den. Jag vill än en gång understryka att jag inte ifrågasätter behovet av vare sig äldreomsorg eller ökad barnomsorg. Men är det nödvändigt med en 2-procentig expansion för att ge kommuninvånarna tillgång till det? Man kan se till att annat hålls tillbaka i stället och man kan testa efterfrågan genom att finansiera med avgifter i större utsträckning än vad som sker i dag; det blir ju inte dyrare för kommuninvånarna. Frågan är om man skall ta in pengarna med tvång och bygga ut någon verksamhet eller om man skall testa efterfrågan genom att ta ut avgifter som betalas av dem som efterfrågar verksamheten i fråga. Det finns ingen möjlighet att gå enbart den ena eller den andra vägen. Men man kan i framtiden i större utsträckning gå avgiftsvägen, just för att få en test på om kommuninvånarna efterfrågar verksamheten i den grad som vi antar. Den summariska beskrivning som jag gjorde av den socialdemokratiska regeringens första sju månader tyckte Anna-Greta Leijon var orättvis. Åtgärderna har bestått av fortsatta höjningar av skattetrycket. Det är viktigt att göra skillnad mellan höjning av skattetrycket och olika enskilda skattehöjningar. De avgiftshöjningar som folkpartiet var med om motsvarades av skattesänkningar på en annan punkt. Det innebar alltså ingen höjning av uttaget av skatter. Men ovanpå detta har socialdemokraterna höjt både arbetsgivaravgifter och, framför allt, moms. Och det gjorde man för att finansiera nya utgifter. Det innebar alltså att expansionen av utgifter steg snabbt och att skatteuttaget också ökade. Summan av allt detta blev ändå ett större underskott i statens budget, som skall finansieras med lån. Det är den vägen man inte kan gå vidare på — utgifter skruvar upp skat "rycket och skattetrycket minskar möjligheterna att betala skatter dö > att näringslivet inte kan expandera osv. Man låter sig dras ner i probiemen istället för att komma ur dem. Det är det ekorrhjul som man inte kan fortsätta att springa i — något som regeringen ändå envisas med att göra. Det är för att man inte vill erkänna att besparingar behövs. Det här är liksom pudelns kärna: regeringen måste erkänna att besparingar måste ske i statens budget. Ju förr man erkänner det och lägger fram förslag, desto tidigare har vi chans att komma ut ur det kretslopp som går i fel riktning. På kort sikt — under nästa år — räknar regeringen med en ökning av antalet sysselsatta i kommunen med 19 000, om jag minns rätt från kompletteringspropositionen. Det kan verkligen ifrågasättas om det inträffar. Det finns ett par förutsättningar, varav den ena är att man inte höjde arbetsgivaravgifterna. Det är utmärkt. Det beskedet har många kommunalmän mottagit med öppen famn. Det gör också vi. Det är att gå i rätt riktning att låta bli att höja arbetsgivaravgifterna och i stället fundera på eventuella höjningar av energiskatterna vid bedömningen av kommunernas ekonomi och deras möjligheter att klara sysselsättningen. Det andra man gör är att införa ett rekryteringsstöd. Det skall jag strax återkomma till. Summan av dessa båda åtgärder ifrågasätts inte bara av mig när det gäller effekterna på arbetsmarknaden utan också av en lång rad framstående kommunalmän i Anna-Greta Leijons eget parti. I senaste numret av LO-tidningen har man gjort en enkät bland ett antal socialdemokratiska kommunalmän. Ingen av dem tror att det här innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft i kommunerna. Det kan man naturligtvis beklaga, men man måste ändå se det som en allvarlig indikation på att regeringen har överskattat expansionen i kommunerna när det gäller antalet sysselsatta. Då måste något annat till, och det är naturligtvis att försöka stimulera expansionen i resten av ekonomin, dvs. det enskilda näringslivet och framför allt den enskilda tjänstesektorn. Det är då som en fortsatt skattehöjning leder i annan riktning. Ändå travar regeringen på därvidlag. Rekryteringsstödet får vi återkomma till i motioner, men jag tycker — och det är min allmänna inställning — att det är för krångligt upplagt för att kommunerna skall reagera på förslaget. Om man summerar det jag diskuterat så här långt, innebär det att fyraprocentsinflationen inte kommer att inträffa. Ni klarar inte att nå ner till det, av skäl som jag tidigare har angett. Därför blir det heller ingen 2-procentig expansion av den kommunala verksamheten.
Herr talman! Först några ord om höjningar av arbetsgivaravgiften under den period som vi har bakom oss. Vi höjde arbetsgivaravgiften med 2 96 för att betala den skatteomläggning som centern, folkpartiet och socialdemokraterna var överens om. Nu säger Ingemar Eliasson att han inte menade att den var negativ, eftersom den inte höjde skattetrycket. Det var annat han menade. När det gällde arbetsgivaravgiften måste det alltså ha varit de 0,6 9o som vi höjde arbetsmarknadsavgiften med för att finansiera vårt vallöfte om förbättringar av arbetslöshetsförsäkringen. Men, Ingemar Eliasson, nu när en viss tid har gått, har ni här i riksdagen lagt fram förslag beträffande de elever i arbetsmarknadsutbildningen som enligt regeringens förslag skulle få oförändrad nivå på sin dagersättning — alltså 165 kr. Ni vill tillmötesgå dem och lägga på 20 kr. per dag. Ni skulle få de pengarna genom omfördelning av kostnader inom arbetslöshetsförsäkringen. Men, Ingemar Eliasson, det måste bli ett hål, ett ytterligare budgetunderskott med det sätt som ni nu räknar på — eftersom dessa 0,6 90 i arbetsmarknadsavgift finns med i den ursprungliga finansieringen. Det går inte ihop med det resonemang som Ingemar Eliasson nu för. Det kan kanske vara bra ibland att avslöja den litet svepande kritik som framförs mot regeringens politik. Jag får intrycket att Ingemar Eliasson tror att vi på den socialdemokratiska sidan har något emot privata tjänster i allmänhet. Det har vi inte alls! Jag gläder mig mycket åt den ökning av sysselsättningen på 22 000 personer som finns inom privata tjänster för det första kvartalet i år jämfört med det första kvartalet förra året. Men jag tycker att vissa grundläggande trygghetsaspekter på människornas tillvaro skall tillgodoses genom de offentliga tjänsterna. Dit hör barnomsorgen och äldreomsorgen.

Jag skulle vilja ställa en fråga till Ingemar Eliasson, även om jag vet att det är han som är frågaren och jag som är svararen: Tycker Ingemar Eliasson att det vore bra om vi kom ned till den här nivån? Vill Ingemar Eliasson tillsammans med oss försöka arbeta för att vi skall nå dit?
Herr talman! På den senaste frågan kan jag svara obetingat ja. Vi vill ha så låginflation som möjligt, och vi kommer att lägga upp vår ekonomiska politik så att vi hjälper till att nå dithän. Ett sätt att göra det, Anna-Greta Leijon, är att ta fasta på våra besparingsförslag. Man kommer inte ned till en lägre inflation, om man inte gör något åt statens budgetunderskott — därför att staten driver upp räntenivån, därför att staten stöter bort ett stort antal investeringar med den upplåning staten måste gå ut med för att täcka sin budget. Ju snarare regeringen erkänner att besparingar är nödvändiga just för att nå det egna inflationsmålet, desto större chanser är det att ni faktiskt lyckas. Det är en förutsättning, och vi vill ge det som ett gott råd — vårt bidrag i detta arbete — om ni är intresserade av den hjälpen. Mitt resonemang, Anna-Greta Leijon, när det gäller skatter och utgifter går visst ihop! Vi har redovisat ett lägre budgetunderskott, trots att vi på några punkter hade högre utgiftsnivåer. Bl. a. tyckte vi att det var rimligt att de AMU-elever som inte fått någon höjning alls av sitt utbildningsbidrag också fick en liten förbättring. Det var utslag av en solidaritetstanke och ingenting annat. Vi har lägre skattetryck, vi har lägre utgifter, därför kan vi också ha ett lägre budgetunderskott. Den ekonomiska politiken kommer vi att driva vidare. Regeringen hänger upp sin ekonomiska politik på inflationsmålet. Det är riktigt tänkt, men man kommer inte att nå det målet. Man säger det egentligen själv i kompletteringsbudgeten: Det är först mot slutet av 1984 som man kommer att vara nere i 4 90 inflation. Genomsnittet för 1984 kommer alltså att bli någonting helt annat, men man kompenserar bara för 4 Jo. Därmed låter man inflationen stå för ett antal besparingar. Det vore bättre, menar jag, att regeringen och inte inflationen bestämde var dessa besparingar skall ske. Det är glädjande att tjänstesektorn har ökat med 22 000 eller någonting sådant, men det är exkl. handeln, och handeln har i stället gått tillbaka starkt under vintern, som en självklar effekt av den höjda momsen. Där har vi sambandet igen: Man förstör möjligheterna att nå fram till full sysselsättning, om man ständigt höjer skattetrycket. Det är särskilt felaktigt att höja en skatt som momsen under pågående lågkonjunktur. Det kan te sig något annorlunda när vi nu går in i en högkonjunktur. Det kvarstår att från regeringens sida svara på hur man skall finansiera det höjda budgetunderskottet och hur man skall finansiera den kommunala expansion som regeringen förutsätter, nämligen med 2 90. Svaret på den senare frågan är uppenbarligen att det inte blir 2 26 kommunal expansion om inte inflationsmålet på 4 96 nås. Jag menar att det inte kommer att nås, och då blir det inte heller den höga kommunala expansion som man har förutsatt, och därmed inte de sysselsättningstillskott från kommunerna som man har förutsatt. Då får man försöka hitta motsvarande sysselsättning någon annanstans i ekonomin. Också på den punkten är Anna-Greta Leijon mig svaret skyldig.
Herr talman! Först vill jag säga att den siffra jag nämnde för privata tjänster inkluderade handeln. Socialdemokraterna har aldrig försökt säga något annat än att budgetunderskottet har mycket stora negativa effekter, inte bara på sysselsättningen, som vi pratade om nyss, utan också på inflationen. Budgetunderskott var vi inte vana vid i Sverige under den tidigare långa socialdemokratiska regeringsperioden. Det är någonting vi har fått vänja oss vid sedan dess och någonting som jag hoppas att vi under den socialdemokratiska perioden på nytt skall komma bort ifrån. Det ställningstagande till sambandet mellan budgetunderskott och inflation som Ingemar Eliasson efterlyste från min sida behöver han inte efterlysa särskilt länge. Det finns dokumenterat på åtskilliga ställen i kompletteringspropositionen, och det är klart redovisat på första sidan i de pressmeddelanden som har gått ut från finansdepartementet. Det är viktigt för oss att komma till rätta med budgetunderskottet. Därför är det naturligtvis också intressant för oss hur Ingemar Eliasson och hans parti kommer att ställa sig till förslagen att med arbetsmarknadspolitiska insatser bekämpa arbetslösheten. Alla vet att den underliggande normala arbetsmarknaden fortfarande dras med mycket stora problem. Ingemar Eliasson har själv alldeles nyss nämnt en rad siffror. Alla vet att det fordras stora arbetsmarknadspolitiska insatser under nästa år. Redan i budgetpropositionen, som har antagits av riksdagen, och där jag och Ingemar Eliasson tydligen hade i stort sett samma uppfattning om dessa frågor, gavs en god grund för en aktiv arbetsmarknadspolitik under nästa höst och vinter. Men vi bedömde ändå att det var nödvändigt att göra ytterligare insatser. De finns föreslagna i kompletteringspropositionen. Vi vet att vi inte har pengar tillgängliga. Det kommer att krävas ytterligare pengar. Därför har vi föreslagit att höjningar av energiskatterna skall gälla redan från den 1 juli 1983. Jag hoppas att Ingemar Eliasson, som är så angelägen både om sysselsättningen och om att skapa alternativa energiformer till oljan och kärnkraften och som också är så angelägen om att hålla nere budgetunderskottet, kommer att ställa sig på regeringens sida i denna fråga. Gör han inte det kommer han att medverka till att det blir ännu svårare för oss att under hösten bekämpa arbetslösheten.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern gör ett riktigt antagande när hon säger att folkpartiet är intresserat av att medverka till att vi når den fulla sysselsättningen och också när det gäller att stimulera övergången till alternativa energikällor och att hålla nere inflationen. Allt detta är riktigt. Men det leder inte automatiskt till att man skall fortsätta skruva upp skattetrycket. Alternativet till detta är att man också skär ned på utgiftssidan. Just då man sätter sysselsättningen främst måste man hålla igen på andra punkter. Det är när regeringen låter alla utgifter skena i väg lika fort som den också tvingas att öka skattetrycket, och detta ökade skattetryck drar undan basen för en ökad sysselsättning. Den motverkar alltså sitt eget syfte. Den dag regeringen med förslag till besparingar visar att den har förstått detta samband finns det också förutsättningar för att nå både det uppställda inflationsmålet och det uppställda målet för sysselsättningen. Men innan man erkänner detta samband är dess värre förutsättningarna ganska små. Folkpartiet skall lägga fram ett sammanhållet förslag när det gäller kompletteringsbudgeten. Det kommer att följa dessa riktlinjer, dvs. vi håller fast vid ett antal besparingar från mittenregeringens tid och framåt som en förutsättning för att samtidigt klara just omsorgen om både priserna och sysselsättningen.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om jag avser medverka till att nödvändig upprustning sker av bansträckningarna Malmö-Trelleborg och Malmö-Lomma-Kävlinge så att lokaltågstrafik kan bedrivas på de båda linjerna. Det ligger naturligtvis, som Ulla Tillander också påpekar, i statsmakternas intresse att man får en ur samhällsekonomisk synpunkt lämplig avvägning mellan spårbunden trafik och landsvägstrafik. Det är också det mina förslag i budgetpropositionen syftar till. Jag är således beredd att verka för att SJ får de investeringsmedel som krävs för att järnvägen skall kunna spela den centrala roll i transportsystemet som lagts fast i de trafikpolitiska besluten. Däremot ligger det inom SJ:s beslutsområde att prioritera mellan olika investeringsobjekt. Förslaget i budgetpropositionen om att statsmakterna skall ställa upp med erforderliga resurser i form av investeringar eller förstärkt underhåll i de fall en länshuvudman vill bibehålla persontrafiken på en nedläggningsprövad bandel och är beredd att betala för detta gäller bandelar som inte tillhör riksnätet. Härigenom ges huvudmännen större möjlighet än enligt 1979 års Nr 134 beslut att bibehålla järnvägstrafiken. I vilken utsträckning det kan bli aktuellt Fredagen den med upprustningsåtgärder får visa sig vid förhandlingar mellan SJ och 29 april 1983 huvudmännen om trafikens omfattning. De föreslagna reglerna gäller bl.a. bandelen Malmö-Lomma-Kävlinge. Bandelen Malmö-Trelleborg tillhör Om upprustning däremot affärsbanenätet. Om länshuvudmannen önskar köpa trafik utöver av vissa järnvägsden trafik SJ bedriver på denna bandel är detta naturligtvis möjligt under sträckor i Skåne förutsättning att huvudmannen träffar avtal med SJ. Regeringen gav i december 1981 ut särskilda riktlinjer för reglering av hur huvudmännens ersättning till SJ skall beräknas i sådana fall. Om särskilda investeringar krävs kan medel för dessa tas fram antingen av SJ via statsbudgeten eller av huvudmannen själv.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Svaret är i långa stycken positivt. Då tänker jag speciellt på den passus som säger att förslaget i budgetpropositionen om att statsmakterna skall ställa upp med erforderliga resurser i form av investeringar eller förstärkt underhåll i de fall en länshuvudman vill bibehålla persontrafiken på en nedläggningsprövad bandel och är beredd att betala för detta gäller bandelar som inte tillhör riksnätet. Härigenom ges huvudmännen större möjlighet än enligt 1979 års beslut att bibehålla järnvägstrafiken. I vilken utsträckning det kan bli aktuellt med upprustningsåtgärder får visa sig vid förhandlingar mellan SJ och huvudmännen om trafikens omfattning. Jag vet att det finns ett brett intresse för detta inom SSK. När jag ställde min fråga var det många nere i Malmöregionen som insåg att kommunikationsministerns svar — ett ja eller nej till frågan om statsbidrag till spårbunden trafik i de fall som frågan gäller — skulle vara av avgörande betydelse för den spårbundna trafikens fortsatta utveckling i sydvästra Skåne, men kanske också på andra ställen i landet. En förutsättning för att bibehålla t.ex. banan Malmö-Lomma-Kävlinge är att man får ett delat kostnadsansvar på så sätt att länshuvudmannen svarar för kostnaderna för den rullande materielen, medan staten svarar för kostnaderna för fasta anläggningar. I årets budgetproposition, bil. 8, s. 182, som statsrådet också berör i svaret, återfinner man den intressanta passus om kostnadsansvaret där de fall tas upp då huvudmannen vill upprätthålla persontrafiken på en nedläggningshotad bandel. Departementschefen anser det naturligt att staten i sådana fall svarar för infrastrukturen. Statsmakterna skall alltså ställa upp med resurser i form av investeringar eller förstärkt underhåll för att en tillfredsställande standard på banan skall kunna upprätthållas. Det slås också fast att staten skall stå för kapitalkostnader som baninvesteringar för med sig. En av anledningarna till att banan Malmö-Lomma-Kävlinge är nedläggningsprövad är att det krävs stora investeringar vid fortsatt persontrafik. Om staten står för dessa basinvesteringar, finns det möjligheter för SSK att överta som kommer att behandlas här i kammaren inom kort, finner man, såvitt jag vet, en definition på vad som menas med infrastruktur. Det skall röra sig om t.ex. underbyggnad, räls, mötesspår, slipers, befintliga kontaktledningar samt stolpar och perronger. I anslutning till detta skulle jag vilja ställa frågan till kommunikationsministern om han är beredd att i sina beslut vägledas av denna definition av infrastruktur. Det skulle innebära goda förutsättningar för persontrafiken, i första hand på banan Malmö-Lomma-Kävlinge.
Herr talman! I de kompletteringar som regeringen kommer att göra med anledning av riksdagens beslut, när SJ och dess verksamhet skall behandlas, kommer vi att ta upp och belysa vad som ingår i infrastrukturen och på vilket sätt detta skall bedömas.

Herr talman! Då vill jag återigen understryka vad jag sade inledningsvis, att staten måste bidra med kapitalinvesteringar. Det hoppas man också på i sydvästra Skåne. Dessa förhoppningar bygger på två uttalanden, nämligen dels det som utskottet säger och riksdagen kommer att ta ställning till, dels kommunikationsministerns eget uttalande som är hämtat ur budgetpropositionen. Såvitt jag kan se måste dessa två uttalanden vara grund nog för att man skall kunna rädda i första hand Lommabanan, men förhoppningsvis i en andra etapp kanske också banan Malmö-Trelleborg. Samma regler borde ju gälla i båda fallen. Jag vet att det inom SSK finns intresse för att satsa på den spårbundna trafiken, bl.a. i de här aktuella fallen. Som kommunikationsministern säkert väl inser, betyder ett positivt uttalande här i dag mycket.

Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig om det finns några bärande motiv för etablering av helt nya anläggningar för överföring av järnvägsvagnar till kontinenten. Omedelbart efter det att jag tillträdde som kommunikationsminister gav jag förre generaldirektören i sjöfartsverket, Lennart Johansson, i uppdrag att göra en översyn av beslutsunderlaget för förbindelser över Öresund.
En inom SJ och på uppdrag av regeringen genomförd utredning bl.a. beträffande utformningen av tågfärjeförbindelserna till kontinenten har nyligen överlämnats till regeringen. I annat sammanhang har därefter ånyo aktualiserats förslag om byggande av nytt tågfärjeläge m.m. även detta med uppgift att betjäna överföringen av järnvägsvagnar m.m. till kontinenten. Det är ett förslag som radikalt överstiger vad som är slutsatserna i SJ-utredningen.
I det underlaget ingår numera också den rapport som SJ nyligen avlämnat om tågfärjeförbindelserna till kontinenten och Danmark. Innan översynen av beslutsunderlaget är klar kan jag självfallet inte uttala mig om vilken strategi som kommer att väljas för tågöverföringar i framtiden.
Anser kommunikationsministern att det finns några bärande motiv för etablering av helt nya anläggningar för överföring av järnvägsvagnar till kontinenten?